Herr talman! Jag tror att herr Lundberg och jag i långa stycken är ganska ense i markpolitiska frågor — vi har tidigare haft tillfälle att här i kammaren diskutera sådana. Herr Lundberg pekar på Karl XI och hans reduktion, och det må vara ett ståtligt och ärevördigt exempel från historien. Men i dagens Sverige får vi kanske, när vi skall försöka slå vakt om det allmännas och de mångas intressen, använda metoder som är avpassade för vår tid. I den planering för användningen för marken här i landet och i den lagstiftning som vi har genomfört är det en genomgående tanke att markägarna har man anledning att ställa ökade krav på. Deras sociala ansvar måste kraftigare poängteras. Vi har skaffat oss lagar som gör det möjligt att skydda naturen — att hålla ännu obebyggda stränder öppna, att skydda grusåsar från att rivas upp och förhindra att landskapet sargas genom fula hål osv. Vi har försökt skaffa oss lagar som kan ge oss bättre möjligheter att hindra privata intressens spekulation i mark. Jag påstår inte att det vi har åstadkommit är fullkomligt, jag påstår inte att vi inte får anledning att återkomma och förbättra vad som redan har gjorts, men det har dock varit en rätt omfattande och intensiv verksamhet på detta område. Framgångslinjerna har vi valt utifrån vad som är möjligt och rimligt med hänsyn till praktiska krav och rättsmedvetandet i detta land.

Jag är lika angelägen som herr Lundberg om att vi vidareutvecklar den rättshjälp som vi har byggt upp under senare år. Om den håller måttet så att den kan göra den teoretiska likheten inför lagen till en verklig likhet får vi väl vänta med att fälla det slutliga omdömet om, men jag tror att vi båda kan enas om att den är ett steg på vägen. Jag vill passa på att säga ytterligare några ord, eftersom herr Lundberg under sin långa tid i riksdagen har varit en förkämpe av stora mått för miljövård, för allemansrätt och för de små människornas rättigheter i marksammanhangen. Det är inte minst herr Lundberg som under sin gärning som riksdagsman har fått många av oss att komma till insikt om de oersättliga värden som finns i vår svenska natur; att de ständigt kan hotas av ekonomiska och andra intressen och att våra ansträngningar på detta område aldrig får mattas. Det är ett sällsynt skickligt och envetet arbete i naturens, miljövårdens och de många människornas intresse som varit något av det väsentliga i herr Lundbergs gärning. Jag beklagar att vi inte får tillfälle att föra så många fler debatter i markfrågorna här i riksdagen.
Herr talman! Det är självklart att det är oerhört svårt att anpassa en rätt som syftar till likhet inför lagen till olika tidsskeden. Men, herr statsråd, faran i dag är att utbildningen i rättshistoria är bristfällig.

Det är märkligt att vi från år 1442 till dags dato i våra landskapslagar och våra grundlagar har haft inskrivet att kronans rätt icke skulle få kränkas. Vi har också haft den uppfattningen att Sveriges grundlag icke skulle få tolkas av utomstående utan riksdagen själv skulle göra de förändringar som var nödvändiga. Men de skulle också inskrivas enligt de regler som gäller för grundlag. Jag ville skydda grusåsarna på 1940-talet. Men, vi skall komma ihåg att grusåsarna har aldrig varit enskild egendom i detta land. De var impediment som togs undan eftersom de inte hade något intresse i den gamla tiden. Det är samma sak med våra vattenområden, våra älvar, m.m. Vi har fram till slutet av 1800-talet kunnat följa en utveckling som inneburit att även om man bott vid en älv har man inte haft rätt vare sig till vattnet eller till fisken utan kontroll. På 1940-talet när jag ägnade mig åt grusåsarna, i gamla andra kammaren, var det ingen som ville hjälpa mig men sade ”vi har så mycket grus”. Men sedan grusåsarna fått de oerhörda sår de har i dag började vi bli intresserade. När jag ville att vi skulle ta grus på havsbottnen där vi hade gott om det sade man att det var alldeles onödigt. Men vad har vi fått i dag? Det är samma sak med alla naturvärden. Är det inte orimligt att enskilda skall ha rätt och möjlighet att handskas med dessa enorma värden på ett godtyckligt sätt? Sedan man förstört allt, säger man att staten skall fungera såsom livräddare för både fauna och flora. Mark, som kronan eller allmogen ägt åtminstone från eller före 1500-talet, tillåter vi enskilda och bolag att använda för spekulation. Markvärdestegringen var oerhört kraftig när Brisman jämte andra nationalekonomer sysslade med markvärdestegringen vid sekelskiftet och Henry George skrev sin bok om detta ämne.

Om jag inte minns fel uttalade shahen helt nyligen sin förvåning över att Sverige inte socialiserat mark och vatten, vilket han hade gjort i sitt land. Det hade inte Sverige orkat med. Vi upplever dessa som jag tycker kränkande realiteter. Jag förstår mer än väl att den som bara teoretiskt betraktar det hela inte inser vad dessa enorma värden betyder för människorna och för samhället.

Jag tar fasta på de uttalanden statsrådet har gjort. Jag har tyckt mig märka hans intresse och insikt om naturvärdenas betydelse för människorna och deras trivsel på olika punkter infriar mina förhoppningar. Låt bara inte allt bli teori. Försök omsätta de teoretiska resonemangen och önskemålen i praktisk handling. Vi människor har en kort livstid. Det kan inte vara glädjefullt att leva ett liv i smuts och förgiftningar. Hur det blir när man har knallat från det hela, spelar inte så stor roll. Varje generation måste skapa något värdefullt åt människorna och samhället.

Han sade dessa ord sedan han tvingats förneka jordens rörelse kring solen. Vi får hoppas att vi — trots allt — rör oss framåt även på det här området, så att vi får respekt för såväl människor som för svensk natur med dess fauna och flora, som vi inte själv kan skapa, men uppleva.

Herr talman! Herr Winberg har ställt följande två frågor till utrikesministern: 1. Vill utrikesministern upplysa om på vilket sätt svenska myndigheter får del av ändringar i fftämmande staters medborgarskapslagstiftning? 2. Anser utrikesministern att sådana ändringar med tillräcklig skyndsamhet kommer svenska myndigheter till del och om så icke är fallet — vilka åtgärder anser utrikesministern böra vidtagas för att detta skall ske? Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågorna. På den första frågan vill jag svara, att enligt de allmänna föreskrifter, som gäller och sedan mycket länge har gällt för verksamheten vid utlandsmyndigheterna, dessa skall skyndsamt insända texter till författningar, som kan antas vara av betydelse för svenska medborgare och myndigheter. Föreskrifterna nämner särskilt bl.a. författningar rörande förvärv och förlust av medborgarskap. Erfarenheten har visat, att utlandsmyndigheterna så gott som undantagslöst också fullgör denna rapporteringsskyldighet på ett helt tillfredsställande sätt. Det kan emellertid inte undvikas, att det i en del fall kan ta viss tid, innan man erhåller de fullständiga texterna i översatt skick och att det kan ta ytterligare tid, innan upplysningar erhålls om hur lagstiftningen skall tillämpas på enskilda svårtolkade punkter. Någon gång kanske det även blir nödvändigt att avvakta ett domstolsutslag i en besvärlig tolkningsfråga; utländsk — liksom svensk — medborgarskapslagstiftning är nämligen inte alltid klar och entydig. Det uppstår i vissa länder också rent praktiska problem för utrikesförvaltningen att bevaka utvecklingen inom medborgarrätten i länder, där Sverige inte har någon fast representation. Allt detta kan naturligtvis bidra till att i enstaka fall viss försening uppstår, innan fullständig rapport kan insändas om beslutade ändringar i medborgarskapslagstiftningen. Dessutom kan tilläggas att utrikesdepartementet även på annat sätt följer utvecklingen på medborgarskapslagstiftningens område i andra länder bl.a. genom prenumeration på internationella lagverk och internationellrättsliga tidskrifter. Rapporter om ändringar i främmande länders medborgarskapslagstiftning, som inkommit till departementet, delges omgående statens invandrarverk och riksskatteverket. Enligt vad jag inhämtat delger riksskatteverket i sin tur bl.a. pastorsämbetena alla sådana ändringar som man fått kännedom om genom utlandsmyndigheternas rapportering eller på annat sätt. Ordningen är därvid, att lagändringarna omarbetas och meddelas pastorsämbetena genom ändringstryck till de instruktionsböcker, som finns vid dessa myndigheter. I vissa fall kan ändringarna också meddelas genom att särskild skrivelse tillställes samtliga pastorsämbeten. Vad gäller det konkreta exempel interpellanten nämner har det konstaterats, att den aktuella ändringen aldrig har inrapporterats från ambassaden i Prag. Såväl departementet som riksskatteverket fick kännedom om den först i slutet av 1970 i form av ett kompletteringstryck till en större internationell lagsamling. Lagtexten är otydlig, eftersom den inte anger om lagen gäller även om barnet är fött utomlands. Lagen tillkom dessutom för att reglera medborgarrättsliga frågor, då Tjeckoslovakien övergick från republik till förbundsrepublik. Enligt uppgift i tjeckoslovakiska utrikesministeriet tolkas emellertid ifrågavarande paragraf så, att den även gäller barn födda utomlands. Som svar på den andra frågan vill jag framhålla, att även om hittillsvarande ordning fungerat i stort sett tillfredsställande så har det alltså inträffat, att åtminstone i ett fall en viktig ändring av en utländsk medborgarskapslag aldrig har inrapporterats. För att undvika liknande händelser övervägs inom utrikesdepartementet att införa en årlig rapporteringsskyldighet för utlandsmyndigheterna om ändringar i respektive anställningsländers medborgarskapslagstiftning. Riksskatteverket har förklarat att man där också är beredd att se över rutinerna i hithörande frågor.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lidbom för svaret på min interpellation. Det måste ju anses vara utomordentligt viktigt att förändringar, som sker i främmande staters lagstiftning på medborgarrättsliga områden och som berör personer med relationer av olika slag till vårt land, också blir kända i Sverige och av svenska myndigheter. Av svaret framgår att den rapportering som i detta avseende sker från den svenska utlandsrepresentationen i regel fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Det gäller ju särskilt när den främmande staten har ett politiskt system som gör att många på grund av sin politiska uppfattning måste bryta kontakten med regimen i hemlandet och fly till andra länder.

Jag vet ett fall där — inför ett väntat barn — föräldrarna, där modern var svensk medborgare och fadern lämnat Tjeckoslovakien, till svensk myndighet ställt frågan om det väntade barnet skulle få svenskt medborgarskap även om föräldrarna ingick äktenskap. De fick detta bejakat, och därefter gifte de sig. Detta var 1970. Men uppgiften från myndigheten var uppenbarligen fel, därför att man då på svenskt håll inte kände till den tjeckiska lagändring som trätt i kraft den 1 januari 1969. Barnet besökte sedermera Tjeckoslovakien och föräldrarna trodde att det var svensk medborgare, men så var inte fallet. Nu säger statsrådet i svaret att i slutet av 1970 fick utrikesdepartementet och riksskatteverket kännedom om ändringen. Jag kan konstatera att den ändringen inte förrän den 14 februari 1972 delgetts pastorsämbetena, och det är en anmärkningsvärd lång tid. Statsrådet utlovar i svaret ändrade rutiner både när det gäller rapporteringar från svenska utlandsmyndigheter och riksskatteverkets kommunikation med pastorsämbetena. Detta visar att dessa frågor hittills inte varit lösta på ett oklanderligt sätt. Jag vill bara slutligen tillägga att det är uppenbart att sådana här försummelser kan få förödande konsekvenser för de människor som drabbas av dem, just därför att medborgarskapet, vederbörande ovetande, knyts till ett land som fadern lämnat kanske som politisk flykting. Vad som skett kan inte göras ogjort, vad som har försummats är försummat. Det viktiga är att förhindra upprepningar, och statsrådet utlovar nu åtgärder i det syftet och för det tackar jag liksom för svaret.

Herr talman! Herr Hedin har frågat inrikesministern om han vill låta utarbeta anvisningar för brunnsborrning i syfte att underlätta för kommunerna att med kontrollåtgärder bistå de konsumenter som tvingas lösa sin vattenfråga genom att låta borra en egen brunn. En sådan service skulle enligt herr Hedin kunna åstadkommas genom att byggnadsnämnderna erhöll någon form av kontrollfunktion i samband med brunnsborrning. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Herr Hedin har som bakgrund till frågan påpekat att brunnsborrning är förenad med betydande kostnader och att det för den enskilde kan vara svårt eller omöjligt att kontrollera om den entreprenör som skall utföra borrningen sköter sin uppgift på ett tillfredsställande sätt. Jag är medveten om att en brunnsborrning många gånger är ett vanskligt företag och att beställaren ofta i stor utsträckning helt måste förlita sig på entreprenörens sakkunskap. De rent civilrättsliga frågorna om förhållandet mellan beställare och entreprenör faller emellertid utanför ramen för de intressen som byggnadslagstiftningen primärt har att tillvarata. Jag vill emellertid påpeka de möjligheter som enligt lagen om förbud mot otillbörliga avtalsvillkor föreligger för konsumentombudsmannen — och i sista hand marknadsdomstolen — att tillse att de villkor som brunnsborrarna tillämpar mot enskilda motsvarar en rimlig balans av båda parternas intressen. Exempel på förhandlingsuppgörelser inom denna sektor föreligger redan i KO s verksamhet. Vissa skäl bl.a. hänsynen till riskerna för olämplig påverkan på grundvattnet talar dock för någon form av samhällelig kontroll i samband med brunnsborrning utöver den bevakning som ankommer på konsumentombudsmannen. Gällande byggnadslagstiftning innehåller inga regler i ämnet. Statens planverk har emellertid i en skrivelse till civildepartementet den 6 oktober 1972 föreslagit en översyn av byggnadsoch vattenlagstiftningen med hänsyn till risken för påverkan på grundvattnet i samband med underjordsbyggande, grundvattenpumpning m.m. Frågan har överlämnats till bygglagutredningen som kan förväntas ta ställning till spörsmålet om en samhällelig kontroll av brunnsborrningar och andra vattentäkter är nödvändig. Ett eventuellt arbete med närmare anvisningar i ämnet bör enligt min mening avvakta resultatet av denna utredning. Uppgifter om utförda borrningar som för närvarande insamlas och registreras centralt hos Sveriges geologiska undersökning skulle kunna utnyttjas i ett sådant arbete.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på min interpellation, och jag anser för min del att svaret är mycket positivt. Att den här frågan är angelägen framgår bl.a. av det förhållandet att det varje år borras mellan 8 000 och 10 000 brunnar i berg till en kostnad av ungefär 50 miljoner kronor. Det finns tyvärr rätt många exempel på borrningar som inte har utförts på ett riktigt sätt och som ibland också har förorsakat betydande skador, t.ex. genom oljespill. Det är för övrigt ett sådant exempel som har varit anledning till att jag ställt den här interpellationen och försökt tränga in i problemställningen. Kostnaderna för många enskilda har blivit stora trots att resultatet blivit ganska dåligt. Jag hoppas nu att bygglagutredningen tar upp den här frågan snart. Jag såg i riksdagsberättelsen att utredningen beräknas arbeta hela det här året. Det tyder kanske på att den relativt snart står inför sin avslutning. Och jag hoppas därför att det inte heller dröjer länge innan det kan vidtas åtgärder i den berörda frågan. Vad jag syftar till är i första hand att kommunen genom sina organ skall kunna hjälpa till och ge en god service till dem som behöver ordna sin vattenförsörjning. En sådan service tycker jag är ganska naturlig och också en lämplig medverkan för att sanera i branschen, som tyvärr har blivit litet snedvriden. Jag anser att kunderna, egnahemsägarna och andra, så långt som möjligt måste få en garanti för ett fackmässigt och korrekt utförande av den för dem mycket dyrbara investeringen. Riksdagen har i år antagit en ny anläggningslag, som på sitt sätt kan medverka också i det här sammanhanget genom att den öppnar möjlighet till lämpliga organisatoriska lösningar för dem som gemensamt vill klara sitt vattenproblem. Den möjlighet som öppnas där och det som berörs i statsrådets svar ger mig anledning tro att förhållandena snart skall kunna förbättras i jämförelse med vad som gäller för närvarande. Jag vill än en gång tacka för svaret.

Herr talman! Herr Bengtsson i Göteborg har frågat mig om jag är beredd att för kammaren redogöra för min syn på möjligheterna att utan allvarliga störningar i miljön tillåta ytterligare utbyggnad av oljeraffinaderier på Västkusten, främst vad beträffar Göteborgsområdet. Jag vill först erinra om att riksdagen vid behandlingen av propositionen angående regional utveckling och hushållning med mark och vatten i december förra året lade fast vissa riktlinjer för lokalisering av industri. Dessa innebär bl.a. att lokalisering av miljöstörande industri till Västkusten skall tillåtas bara om starka samhällsekonomiska skäl eller miljövårdsskäl talar för en sådan lokalisering. Vidare bör inga nya områden öppnas på Västkusten för sådan industri. För Göteborgs del uttalas att utbyggnad av industrin bör prövas med beaktande av omsorgen om närmiljön samt strävandena att dämpa storstadstillväxten och främja en god differentiering av arbetsmarknaden. För att möjliggöra en samlad och allsidig bedömning av lokaliseringsfrågan har regeringen förbehållit sig prövningen av nu aktuella utbyggnader av oljeraffinaderier. Prövningen avser dels planerade utbyggnader av de tre befintliga raffinaderierna på Hisingen i Göteborg, dels höjning av den tillåtna produktionskapaciteten för det raffinaderi som för närvarande byggs vid Brofjorden i Lysekil. Som underlag för denna prövning har regeringen begärt in yttranden från drygt 30 myndigheter, organisationer och utredningar. Remissbehandlingen är ännu inte avslutad. Bland de myndigheter som yttrar sig till regeringen ingår naturvårdsverket och koncessionsnämnden för miljöskydd. Deras bedömningar blir naturligtvis av stor betydelse för regeringens ställningstagande till frågan, om ytterligare utbyggnader av oljeraffinaderier på Västkusten kan ske utan allvarliga miljöstörningar. Jag vill också erinra om att regeringen inte får ge tillstånd till en sökt utbyggnad om berörd kommun avstyrker denna. För att inte föregripa kommunens yttrande till regeringen känner jag mig förhindrad att svara på herr Bengtssons fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Carlsson för interpellationssvaret. I det område det här gäller bor ca 120 000 människor. Det torde vara självklart att de flesta som är bosatta inom detta område ängslas för de miljöfaror som kan uppkomma i samband med en utbyggnad av raffinaderierna. Nu kan inte statsrådet, med hänvisning till den utredning som pågår inom kommunen, svara på min fråga. I sitt svar erinrar dock statsrådet om att riksdagen vid behandlingen av propositionen angående regional utveckling och hushållning med mark och vatten i december förra året !ade fast vissa riktlinjer för lokalisering av industrin. För Göteborgs del uttalas att utbyggnad av industrin bör prövas med beaktande av omsorgen om närmiljön samt strävandena att dämpa storstadstillväxten och främja en god differentiering av arbetsmarknaden. Detta är självfallet positivt, och om det blir så i praktiken kommer det att innebära att en god närmiljö för Hisingens 120 000 människor bevaras. Geologen professor Gunnar Beskow har i ett uttalande sagt bl.a. följande: Eftersom oljan inte kommer att räcka längre än ytterligare ett kvarts sekel, är det ekonomiskt oansvarigt och felaktigt att bygga nya raffinaderier. Men det är än värre för oss andra, eftersom den lågsvavliga oljan tryter. Då blir man för att inte göra anläggningarna ännu mer oekonomiska inför hotande driftstopp pressad att gå över till högsvavlig olja som kommer att spräcka alla bestämmelser rörande medgivet svaveldioxidutsläpp. Så långt professor Beskow. Det finns enligt min mening all anledning att lyssna till detta uttalande, där Beskow klart pekar på de framtida riskerna, bl.a. vad gäller svaveldioxidutsläppen. I min interpellation tar jag upp vissa frågor som har med miljöproblematiken att göra i händelse av en utbyggnad av raffinaderierna. Jag säger bl.a. att detta skulla innebära allvarliga påfrestningar på en redan hårt ansträngd miljö. Med all sannolikhet kommer nya raffinaderier att medföra en försurning av västsvenska inlandets vattendrag. Den tilltänkta lokaliseringen medför att värdefulla parkoch strövområden inte kan utnyttjas. Riskerna för Västkusten i samband med transporten av oljan till och från raffinaderiet kan inte nog understrykas. Oljeskador kan svårligen undvikas. När det gäller tillståndsprövning för etablering av miljöstörande industri är det rimligt att ta hänsyn till hur lång tid industrin beräknas drivas. Finns starka skäl som talar för att driften omfattar enbart något decennium måste miljöfaktorerna väga ännu tyngre. Man bör inte tillåta förstörande av stora miljövärden för kortsiktiga ekonomiska vinster. Hänsyn bör tas till att oljan är en ändlig tillgång. I svaret framhåller statsrådet att regeringen begärt in yttranden från drygt 30 myndigheter, organisationer och utredningar. Detta är utomordentligt betydelsefullt och visar att regeringen önskar få en allsidig bedömning av problemen innan beslut fattas. Vad statsrådet i dag avvaktar från Göteborg är kommunens yttrande. Detta skall komma i samband med att statens meteorologiska och hydrologiska institut slutfört sina luftundersökningar. Men hur är det med utredningar vad gäller försurning av mark och vatten? Mig veterligt föreligger inga sådana utredningar beträffande Göteborgsområdet. Har vi några undersökningar vad gäller skador som kan åsamkas invånarna av de ökade luftföroreningar som sannolikt blir följden i samband med den kraftiga utökningen av kapaciteten som det här blir fråga om? Det är angeläget att sådana undersökningar också kommer till stånd innan beslut fattas om en eventuell utbyggnad. Jag har med min interpellation velat peka på en del av de faror som finns, om regeringen skulle fatta ett beslut om utbyggnad av raffinaderier mitt inne i en stor stad där hundratusentals människor bor. De kortsiktiga vinsterna överväger på intet sätt den miljöförstöring som blir följden för all framtid i denna del av Västkusten, om denna utbyggnad skulle tillåtas. Herr talman! Eftersom statsrådet i sitt svar anfört att han är förhindrad att svara på min fråga, ber jag att få tacka för det svar jag fått.
Herr talman! Jag har just i dagarna fått ett brev från Göteborgs kommunstyrelse, där man begär förlängd remisstid. Mot den bakgrunden har jag ansett det ännu olämpligare att här i kammaren gå in på en sakdiskussion. Jag vill bara med anledning av herr Bengtssons i Göteborg inlägg om raffinaderierna säga, att det alltid är ett problem var man än skall lägga dessa. Vi kan gå mot en kall vinter med kallt vatten och kalla lägenheter, och då kan det hända att många får kalla fötter inför det perspektiv som vi har framför oss. Vill vi ha värme och ett minimum av energi, måste vi också vara att beredda att någonstans lägga raffinaderier och inte bara säga, att de skall ligga utanför vårt lands gränser.
Herr talman! Låt mig bara till det sista anföra, att om det varit så enkelt att vi hade fått värme av denna utbyggnad hade det varit bra. Men tyvärr är ifrågavarande raffinaderier ännu inte utbyggda, och vi får väl ändå avvakta att så sker. Vi hoppas väl trots allt att den situation vi har är övergående.

Herr talman! Herr Wirtén har frågat statsrådet Johansson om regeringen är beredd att föra en mer aktiv konkurrenspolitik bl.a. genom att skärpa konkurrenslagstiftningen så att uppkomsten av monopolföretag kan förhindras och existerande monopol brytas upp. Fröken Eliasson har frågat statsrådet Johansson om han anser strukturomvandlingen vara sådan inom vissa branscher att det finns anledning överväga särskilda åtgärder bl.a. med tanke på följderna för prisutvecklingen, sysselsättningen och regionalpolitiken. Vidare har fröken Eliasson frågat dels om det enligt statsrådets uppfattning är nödvändigt att starkare inrikta näringspolitiken på att bryta koncentrationsutvecklingen inom näringslivet, dels vilka åtgärder han är beredd vidta för att förhindra konkurrensbegränsande fusionsbildningar inom näringslivet. Enligt gällande ärendefördelning har frågorna överlämnats till mig för besvarande. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Den lagstiftning som ger ramarna för samhällets konkurrenspolitik bygger på grundtanken att fri konkurrens och fri näringsutövning har övervägande positiva verkningar genom att framkalla hög effektivitet, rationalitet och utvecklingsförmåga inom näringslivet. Konkurrensbegränsningslagen gör det sålunda möjligt att ingripa mot konkurrensbegränsningar som på ett från allmän synpunkt otillbörligt sätt påverkar prisbildningen, hämmar verkningsförmågan i näringslivet eller hindrar annans näringsutövning. De för konsumenter och produktion positiva verkningarna av fri konkurrens är emellertid inte entydiga. Konkurrensen — därvid naturligtvis också den som kommer från utlandet — är i princip avgörande för strukturomvandlingen i vårt näringsliv. Denna omvandling innebär inte bara att omställningsoch sysselsättningsproblem uppstår. Kravet på ökad effektivitet leder också i många fall till en utveckling mot stordrift och större företagsenheter. Ofta sker detta genom att mindre företag slås ut eller läggs samman till större. Innebörden av detta är en ökad koncentration inom näringslivet, som i varje fall ytterst kan leda till att konkurrensen påtagligt begränsas. Samhället möter denna utveckling på två sätt. En stor del av samhällets näringspolitik har under senare år fått inriktas på att motverka tendenserna till företagskoncentration genom stöd till mindre företag när det gäller kreditförsörjning, forskningsoch utvecklingsarbete, exportansträngningar osv. I den mån koncentration ändå sker, utgör regionalpolitiken och arbetsmarknadspolitiken viktiga medel att undanröja verkningarna av näringslivets strävan till ökad koncentration. Det är i detta sammanhang som samhällets politik på konkurrensområdet måste ses. Arbetet på att främja en effektiv konkurrens bör också beakta behovet av att en för konkurrensen skadlig företagskoncentration motverkas. Intentionerna bakom lagstiftningen på konkurrensområdet bör sålunda vara desamma som målen för näringspolitiken i stort. Den nuvarande konkurrensbegränsningslagen och de myndigheter som finns på området har på många sätt främjat en effektiv konkurrens. Det är emellertid flera år sedan konkurrensbegränsningslagen senast sågs över. Sedan någon tid övervägs inom handelsdepartementet en översyn av gällande lagstiftning. Frågan om samhällets möjligheter att ingripa mot planerade eller inträffade företagssammanslutningar som starkt begränsar konkurrensen har också aktualiserats under senare år. Även en slutlig lösning av den frågan bör ingå i en översyn av konkurrensbegränsningslagen.

Herr talman! När folkpartiet i våras begärde en översyn av konkurrenslagstiftningen var näringsutskottet och kammaren kallsinniga. Herr Andersson i Örebro och jag var de enda reservanterna i utskottet, och här i kammaren blev folkpartiledamöterna ensamma att stödja reservationen. Det är därför onekligen mycket intressant att iaktta den omvärdering som skett hos i varje fall ett par av de övriga partierna — socialdemokraterna och centerpartiet — i den här frågan sedan dess. Jag ber att få tacka handelsministern för det positiva svar som jag fått på min interpellation. Handelsministern slutade ju sitt svar med att meddela att man i handelsdepartementet överväger en översyn av gällande lagstiftning. Man kan möjligen undra vad som inträffat sedan maj fram till i dag. Svaret är nog lätt att ge. Det stora antal fusioner och uppköp av mindre och medelstora företag som gjorts av i första hand stora bolag och koncerner, även utländska, utgör naturligtvis den verklighet som tvingat fram ett nytänkande. Åter har ett folkpartiförslag visat sig omöjligt att stå emot allteftersom tiden pekat på dess riktighet. Det är lätt att finna åskådningsexempel på de koncentrationstendenser som finns i svenskt näringsliv. I min interpellation finns statens prisoch kartellnämnds undersökningar redovisade. Av dem framgår att år 1970 dominerades en tredjedel av undersökta varugrupper av ett företag eller en kartell. I tre varugrupper av fyra förelåg det året en ettföretags-, fåtalseller kartelldominans. Utvecklingen har sedan dess gått vidare mot ökad koncentration. För att belysa hur det kan se ut inom en sektor — öloch läskedrycksindustrin — skall jag på TV-skärmen visa fyra kartbilder, lånade från Prisoch kartellfrågor nr 6—7 1972. De visar hur en ettföretagsdominans vuxit fram sedan 1952. Den första bilden visar läget 1952, då vi hade 142 tillverkningsenheter och 14 koncerner var verksamma. Få bindningar mellan de olika enheterna förelåg. År 1957 kan man börja ana hur koncernerna binder ihop allt fler enheter och hur framför allt linjerna mot Göteborg och Stockholm blir mer markerade. I det läget hade vi 116 enheter och 11 koncerner. År 1962 hade vi ytterligare koncentration till 93 enheter och 8 koncerner. Markeringarna till de två stora bryggerierna i Göteborg och Stockholm blir allt tätare för att på den sista bilden, från 1967, bli mycket täta. Där har vi nått fram till den dominerande situation som Prippsbryggerierna har på marknaden i dag. Det är endast ett fåtal fristående enheter kvar inom denna sektor. Många andra branscher visar en utveckling av motsvarande art. Väckarklockan blev Euroc-koncernens inköp av Gullhögens cementfabrik i Skövde. Den transaktionen innebär att vi inte bara fått ett produktionsmonopol utan också praktiskt taget ett marknadsmonopol, då importandelen är mycket liten. Den här affären har diskuterats tidigare i dag. Jag nöjer mig därför med att konstatera att den blev debattändaren i fråga om konkurrenslagstiftningen. Det var tydligen i första hand den som fick de två tidigare nämnda partierna att tänka om i förhållande till vad de ansåg vara riktigt i maj. Till intäkt för det påståendet tar jag en intervju i Dagens Nyheter den 16 oktober med näringsutskottets ordförande Ingvar Svanberg. Han bekänner där: ”Vi har haft en lite söndagsskolmässigt snäll inställning till koncentrationsutvecklingen inom svenskt näringsliv.” Längre fram i intervjun: ”Om vi känt till cementfusionen hade vi nog formulerat oss annorlunda.” Jag skall så, herr talman, knyta några principiella reflexioner till interpellationssvaret. Det är viktigt att notera handelsministerns inledning, där han slår fast att grundtanken för samhällets konkurrenspolitik är fri konkurrens och näringsutövning. De förutsättningarna ger, säger han, övervägande positiva verkningar genom att framkalla hög effektivitet, rationalitet och utvecklingsförmåga inom näringslivet. Ur liberal synpunkt är detta en riktig bas att bygga näringspolitiken på. Den värderingen kvarstår även med de begränsningar som görs i interpellationssvaret. Vi framhåller från folkpartiet konkurrensens betydelse och är emot centralisering, vare sig det gäller statens affärer eller det privata näringslivet.

Även det svaret har en del liberala inslag och avvisar herr Werners propåer om större statliga engagemang inom byggnadsmaterialindustrin. Likväl tycker jag att det är oklart hur det socialdemokratiska partiet kommer att lägga upp sin näringspolitik i detta avseende. För det första finns det framstående opinionsbildare inom det socialdemokratiska partiet som vill arbeta för en radikalare hållning. En röst i den riktningen hörde vi också tidigare i dag — kammarledamoten Oskar Lindkvist. Partiorganet Arbetet skrev den 13 augusti 1973: ”Det viktiga är, att samhällets gemensamma krafter får ett avgörande inflytande över cementmonopolet. Staten har tillförsäkrat sig en mindre del. Men kollektivt ägande och kontroll av cementtillverkningen är av sådan betydelse för löntagarna/konsumenterna, att en insats av AP-medel skulle vara väl motiverad.” Det är således en hållning som inte stämmer överens För det andra finns det en tendens hos socialdemokraterna att acceptera de monopoltendenser som framträder allt tydligare. Byggnadsarbetaren säger exempelvis i en ledare rakt ut: ”Det finns inte utrymme för konkurrerande företag i vårt land inom alla sektorer. Speciellt gäller det råvaror och grundmateriel.” Och alltfort måste vi väl säga att det är oklart om industriministern har upphovsmannarätten till det nu etablerade cementmonopolet eller ej. Man kan diskutera om inte t.o.m. regeringen underlättat och skjutit på koncentrationstendenserna genom selektiva åtgärder av olika slag. Som exempel kan nämnas regeringens — enkannerligen finansministerns — rätt att befria från realisationsvinstbeskattningen. Insynsmöjligheterna i handläggningen av sådana ärenden har hittills varit minimala. Alltnog har koncentrationstendenserna gått så långt nu att t.o.m. ledande industrirepresentanter känner oro. Industriförbundets ordförande och tillika VD i Astrakoncernen Karl-Arne Wegerfelt skriver i gårdagens DN-hörna i anslutning till den här interpellationsdebatten att ”man börjar kunna tala om en obalans mellan konkurrensen och övriga näringspolitiska drivkrafter”. Och han fortsätter: ”Inom industrin har vi sedan länge sett riskerna med statsmakternas bristande förståelse för konkurrensen och marknadshushållningens principer, och vi känner oro för att detta skall medföra en allmänt sänkt verkningsgrad inom näringslivet.” Slutmeningen innehåller en viktig synpunkt. Det räcker inte att, som jag tycker att socialdemokraterna alltför lätt gör, finna enbart invändningar mot monopolbildningar för att de möjliggör oskäliga priser och vinstmöjligheter. Det är förvisso en mycket viktig del att bevaka men inte den enda risken med monopol. Lika viktigt är det att konkurrens hålls vid liv för att uppnå bättre kvalitet, bättre tillverkningsprocesser osv. Visst kan statliga styrelserepresentanter ge större offentlighet och verifiera hur priset räknats fram på en monopolists vara i förhållande till redovisade kostnader. Men räcker det, herr handelsminister, i de andra hänseendena — således för att uppnå bästa kvalitet och nå längre i skicklighet att framställa varan? Vi befinner oss alltså i ett utvecklingsskede där kraven på effektivitet och kostnadspress leder till fusioner och större enheter. Avigsidorna med en sådan utveckling blir mer uppenbara ju längre koncentrationen går. Det är därför nödvändigt att på allvar ta upp konkurrensproblemen till belysning. Samhället måste i det arbetet använda sig av många instrument. Ett viktigt sådant är lagstiftningen, och det är därför bra att handelsministern nu är beredd att göra en översyn av den. Det vore också bra om handelsministern redan i dag ville precisera litet mer hur han tänker att översynen skall gå till. Innehåller inte problemet så många principiella överväganden att det motiverar en parlamentarisk utredning? Innan jag slutar, herr talman, vill jag stärkt stryka under en sak som aldrig kan sägas tillräckligt många gånger: Säkraste vägen att hålla konkurrensen vid liv är att föra en sådan näringspolitik att de många mindre och medelstora företagen kan expandera och komma fram med förbättrade och/eller nya produkter. Lika viktigt är också att åter stimulera fram nya företag. Utan den här växtkraften kan inget lands näringsliv expandera. Men självfallet måste tillväxten ske inom de ramar som förhindrar miljöförstöring och osunda arbetsmiljöer.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för interpellationssvaret. Jag har fått svar på åtminstone den sista av de tre frågor jag ställde vid höstriksdagens början och som då föranleddes av den långa rad fusionsaktiviteter som vi upplevt under året. Jag är övertygad om att det behövs en aktivare politik för att förhindra en strukturell omvandling av näringslivet till ännu starkare fåtalsdominans och maktkoncentration. En utbyggd konkurrenslagstiftning är en väg att vidga samhällets möjligheter att påverka fusionsaktiviteterna och förhindra monopolisering. På den punkten är handelsministerns svar positivt. Den lagstiftning vi har i dag är ett otillräckligt instrument. Konkurrensbegränsningslagen är en produkt av de förhållanden man ansåg förtjäna uppmärksamhet i 1940 och 1950-talens näringsliv. Förhållandena var i många avseenden helt andra än i dag. Företagsstrukturen var då relativt splittrad inom de flesta branscher. Konkurrensbegränsande effekter av fusioner och andra företags förvärv var därför inte, som näringsfrihetsombudsmannen framhållit, någon stor fråga som man uppehöll sig särskilt mycket vid i förarbetet till lagstiftningen. När sedan 1953 års lag utvidgades 1956 hade bilden inte kunnat förändras särskilt mycket, och erfarenheterna av lagstiftningen var naturligtvis begränsade. Förmodligen skulle i dag nya synpunkter göra sig gällande både vad gäller lagens syftning och de instrument man anser sig böra ha tillgängliga. Det går en våg av fusioner genom Europa för närvarande; det är ingen överdrift att säga så. Den drivs fram bl.a. av den tekniska utvecklingen, den alltmer hårdnande världskonkurrensen, internationaliseringen av de ekonomiska aktiviteterna, EG:s betydelse för att vidga marknaderna och de multinationella företagens allt större skara. Det är heller inte någon överdrift att säga att man i många länder försöker påverka och bromsa koncentrationstendenserna. Man försöker på ett effektivare sätt ta itu med kartellbildningar, fusioneringar och monopoliseringar. I EG kommissionen vill man tillämpa konkurrensbegränsningsreglerna med betydligt större skärpa nu, och man intensifierar branschövervakningen. I Storbritannien och Västtyskland överväger man lagskärpningar. Mot den bakgrunden behöver vi också i Sverige skaffa oss effektivare instrument för att möta utvecklingen. Men lagstiftning räcker inte för att klara de strukturproblem vi dras med. Det var också därför jag ställde min interpellation till industriministern för att få svar på hur man från ansvarigt håll vill inrikta näringspolitiken för att bryta koncentrationsutvecklingen. Skall man förhindra alltför långt driven koncentration är det bäst att vara ute i tid, innan en oligopolistisk eller monopolistisk marknadssituation har etablerats eller är i färd med att etableras. Som koncentrationsutredningen har framhållit kan det vara nära nog omöjligt att få till stånd en återgång till lägre koncentrationsgrad när koncentrationen väl har uppkommit. I branscher som är kapitalintensiva och högkoncentrerade krävs det finansiella resurser av stora mått för att det skall kunna ske en nyetablering. Nytillskott av företag är också synnerligen ovanligt på marknader där det råder monopoleller starka oligopolsituationer. Som jag pekat på i min interpellation är det ett särskilt problem i sammanhanget att de skadliga effekterna av en monopolisering kan uppträda först på längre sikt, kanske efter ett tiotal år. Den växande koncentrationsgraden är ett dominerande och på många sätt oroande drag i omvandlingen av vårt näringsliv. Det är en utveckling som har tilltagit i styrka under senare år och inte visar några tecken på att avta. Små företag slås ut eller sugs upp av storföretag. Storkoncerner breder ut sig och spänner över de mest skilda produktområden. Hur man planerar och genomför fusioner av olika slag kan vi läsa om så gott som dagligen i tidningarna. Välkända namn i årets fusionsaktiviteter har varit bl.a. Euroc, Esselte, DN, Electrolux, Beijerinvest, Pribo och Volvo. Det är en koncentrationsprocess som inte blir mindre oroande därför att den tar sig nya former, med företag som flätas samman med investmentbolag och banker till maktgrupper med allt större inflytande över de ekonomiska aktiviteterna. Expansiv utveckling håller alltmer på att bli kännetecken för de verkligt stora i näringslivet. Det finns beräkningar som visar att de 200 största företagen står för 70 procent av alla investeringar, 85 procent av hela varuexporten och 24 procent av sysselsättningen. Man kan också studera koncentrationsgraden genom att ta reda på hur många företag som står för den dominerande delen av produktionen i olika varugrupper. Statens prisoch kartellnämnd har gjort undersökningar som visar att koncentrationen har ökat under hela 1960-talet och fortsätter att öka under 1970-talet. I nio av tio varugrupper svarade de åtta största företagen för 70 procent eller mer av produktionen under 1970. I tre av fyra fall var det ett enda eller ett fåtal företag eller karteller som dominerade bilden. Av koncentrationsutredningen och SPK-materialet framgår det med all önskvärd tydlighet att det pågår en stark koncentrationsutveckling i det svenska näringslivet. Det är också en utbredd uppfattning hos de allra flesta människor i vårt land som intresserar sig för vad som händer i samhället. Handelsministern tycks i vissa stycken ha en annan uppfattning. Under senare år har näringspolitiken inriktats på stöd till de mindre företagen, och man tar till regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärder i den mån koncentration ändå sker, säger handelsministern i sitt svar. I den mån koncentration ändå sker, säger handelsministern på fullt allvar. Är det förklaringen till regeringens passivitet? Varför skulle man anstränga sig för att motverka en koncentrationsprocess som knappast tycks finnas i sinnevärlden? Antingen har handelsministern gjort sig skyldig till ett understatement av ett slag som är svårt att överträffa eller också blundar handelsministern för verkligheten. Att regeringen förhåller sig skäligen passiv till koncentrationsutvecklingen framgår också av handelsministerns syn på regionalpolitikens uppgift. Regionalpolitiken skall undanröja verkningarna av näringslivets strävan till ökad koncentration. Att motverka koncentrationsprocessen är det tydligen inte fråga om. Tyngdpunkten i den socialdemokratiska näringspolitiken alltsedan efterkrigstiden har varit inriktningen på strukturomvandling, expansiv storföretagsamhet och geografisk koncentration. De mindre företagen och i synnerhet familjeföretagen är i dag i högsta grad trängda och backas ingalunda upp av regeringens näringspolitik, ekonomiska politik, skattepolitik eller kreditpolitik. Metallmanufakturutredningen visade på att så många som 800 av 1 800 metallmanufakturföretag befinner sig i en högst besvärlig situation — det antyder svårigheterna för de mindre företagen i dagens läge. Vad som sker är inte, som handelsministern hävdar, att mindre företag — om inte slås ut så i alla fall läggs samman till större. Det är i stället så, att är familjeföretag lönsamma och expansiva så köps de upp av investmentbolag och storföretag. Det är långt ifrån alltid ett uttryck för att det är konkurrensen som styr strukturomvandlingen. Utvecklingen i näringslivet innebär naturligtvis inte bara att produktionen sker i allt större enheter och att allt större del av produktionsbesluten fattas i allt färre och allt större företag. Det är också fråga om en maktkoncentration av stora mått. Industriministern sade tidigare i dag att det gäller att bryta ner föreställningarna om kapitalets oinskränkta makt. Javisst. Men ännu viktigare är det att förhindra att sådana föreställningar får näring av de förhållanden som i praktiken råder i näringslivet och att motverka en koncentration av makten som innebär ökade risker för en sådan oinskränkt maktutövning. Centern har i årtionden krävt åtgärder som motverkar koncentrationsutvecklingen i stället för att späda på den. Vi hävdar bestämt att den maktkoncentration och den konkurrensbegränsning som följer i spåren på en strukturomvandling mot ett fåtal företagsgrupper är något som måste bekämpas. Socialdemokratin har programmatiskt utfäst sig att bekämpa varje koncentration av den ekonomiska makten i ett fåtals händer. Regeringens politik och handelsministerns svar i denna del i dag visar dess värre att det är en viljeinriktning som man har svårt att leva upp till.
Herr talman! Herr Wirtén kanske läste mera i mitt korta svar än vad som fanns där när det gällde inriktningen av och innehållet i en kommande utredning. När han därför efterlyser mina principiella synpunkter eller reflexioner på detta ganska stora och vida problemkomplex, måste jag be att få hänvisa honom till de direktiv som så småningom skall skrivas för utredningen.

Då uppstår två problem för det samhälle som genom lagstiftning, övervakning och ingrepp skall försöka behålla en viss grad av konkurrens. Skall man driva den fria konkurrensens princip mycket hårt skall man inte sätta stopp förrän man har kommit i ett läge där konkurrensen har upphört, och då upptäcker man att man har gått för långt. Skall man då ingripa kan man naturligtvis tänka sig att gå så långt som har diskuterats också i det här landet, nämligen att man tvångsupplöser företag för att gå ett steg tillbaka i utvecklingen mot färre enheter. Det är ett inslag i sammanhanget som jag tror att herr Wirtén bör tänka litet mer på. Han antyder i sitt inlägg att den selektiva politik som regeringen har bedrivit har ökat koncentrationen i näringslivet. Det låg antagligen också i detta en antydan att vi har subventionerat eller hjälpt vissa företagsformer framför andra. Det menar jag också att vi har gjort. Vi har i hög grad inriktat näringspolitiken på de mindre och svagare företagen. Det är klart att en del av vår lagstiftning också har haft till syfte att hindra de stora företagen från att fullt ut utnyttja konkurrensens fördelar. Det här visar att herr Wirtén som många andra liberaler råkar vara litet kluven på den här punkten, och det är jag också. Jag inser det dilemma och den konflikt mellan två mål som här råder. Det ena är att nå fri konkurrens, det andra är att förhindra att denna konkurrens får verka fullt ut och sedan slår över i ett skede när vi har mycket svårt att återerövra en mer balanserad situation. Det är det som ställer de stora kraven på konkurrenslagstiftningen, och det är där den nuvarande lagstiftningen inte riktigt fyller kraven. Det var därför jag förde resonemanget. Det visar också att det är mycket viktigt att i den här utredningen få med den samklang som vi måste ha mellan målen för konkurrensbegränsningslagstiftningen eller konkurrenspolitiken och näringspolitiken i övrigt. Därför delar jag herr Wirténs uppfattning att den här utredningen är något mer än en teknisk översyn av konkurrensbegränsningslagen, och formerna får naturligtvis avpassas härtill. Jag har, fröken Eliasson, hört uttalandena om centerns kamp mot koncentrationen och regeringens totala passivitet väldigt många gånger. Är det inte väl våldsamma amplituder i det sättet att resonera, Det är inte så att vi har suttit helt passiva, det är inte så att centern i alla lägen har slagits mot koncentrationen. Framför allt har inte centern haft några särskilt praktiska vägar att anvisa för hur man samtidigt skall upprätthålla en rimlig grad av näringsfrihet och fri konkurrens och ändå motverka den relativt naturliga process som i en marknad pågår mot de effektivare enheternas överlevnad och de svagares undergång. Jag tycker, herr talman, att tiden har skridit så långt att jag avstår från att ta upp den debatt som vi ofta har fört med centern i valrörelsen — och säkert får älta många gånger till — om vem som har varit mest passiv, mest energisk och skrikit högst om det här.
Herr talman! Jag är tacksam för det tillägg som handelsministern gjorde till det tidigare givna interpellationssvaret. Det fanns en del saker i det som jag finner värdefullt att ta fasta på. Jag är fullt medveten om att det är ett tvåfaldigt mål i dessa spörsmål, som gör det svårt att hantera materien. Det visar också internationella jämförelser. Vi vet väl om — och handelsministern påpekade det — att den lagstiftning som vi nu har, med missbruksprincipen, inte gör det möjligt att ingripa tillräckligt handfast i det skede då man kan förhindra en fusionering. Det är svårare att göra det när man har konstaterat att ett missbruk av en monopolmarknad föreligger. Det här leder ändå tanken till att det sannolikt blir nödvändigt att göra en uppskärpning i denna riktning av den svenska lagstiftningen. Hur långt man skall gå mot en förbudslagstiftning tror jag att vare sig handelsministern eller jag är beredd att ta någon definitiv ställning till i kväll, men jag vågar säga att man måste söka sig hän mot någon blandform mellan dessa två grundprinciper.

Låt mig också säga, herr talman, att det som jag finner vara bristen i den socialdemokratiska politiken hittills när det gäller att försöka upprätthålla konkurrensen på den naturliga vägen inom den fria marknadens ram är de underlåtenhetssynder som föreligger att stödja de mindre och medelstora företagen. Det är nödvändigt att få i gång en nyetablering.

Herr talman! Handelsministern frågade vilket parti, centerpartiet eller det socialdemokratiska partiet, som är mest passivt på det här området. Jag vill då peka på att det är ganska naturligt att förutsättningarna att vara aktiv och anvisa praktiska vägar är betydligt större i regeringsställning än i oppositionsställning. Vad beträffar vår syn på frågorna vill jag bara hänvisa till alla de motioner och anföranden som har hållits i denna kammare om dem, t.ex. våra motioner på näringspolitikens område, motioner om den ekonomiska politiken och regionalpolitiken. Tiden medger inte att vi går in på en närmare debatt av dessa frågor. När det gäller de praktiska vägar som regeringen har valt att arbeta efter får man väl ändå konstatera att det resultat vi kan avläsa är en oerhört snabb koncentrationsutveckling. Vi är medvetna om att den innebär negativa verkningar av många olika slag, inte minst därför att den innebär en maktkoncentration. Det är oerhört väsentligt — där vill jag understryka vad handelsministern säger — att intentionerna bakom lagstiftningen beträffande konkurrensområdet måste vara desamma som målen för näringspolitiken i stort. I det avseendet har jag inte någon annan uppfattning än handelsministern. Vad vi från vårt håll efterlyser är en starkare målmedvetenhet när det gäller att inrikta politiken, framför allt näringspolitiken, på att skapa sådana förhållanden att man inte behöver tillgripa åtgärder av det slag som konkurrensbegränsningslagen medger. Det gäller ju framför allt att inrikta näringspolitiken på att bryta koncentrationsutvecklingen inom näringslivet.

Herr talman! Herr Jadestig har frågat mig dels om affärstidsnämnden med stöd av sin instruktion i någon form funnit anledning att till Kungl. Maj:t inkomma med några synpunkter som visar att lagens slopande varit negativ ur ”allmän synpunkt”, dels vilka erfarenheter jag har gjort under det år som nu har gått sedan lagen slopades med hänsyn till prisnivåns utveckling, handels strukturomvandling och de anställdas anställningsförhållanden. Affärstidslagen upphörde att gälla på försök vid 1971 års utgång. Fria affärstider har således tillämpats under knappt två år. Under denna period har affärstidsnämnden löpande följt utvecklingen och analyserat följderna av övergången till fria affärstider. Affärstidsnämnden har att arbeta under en period av tre år. Nämnden har hittills färdigställt nio rapporter. Den senaste avsåg utvecklingen fram t.o.m. augusti 1973. Nämndens undersökningar visar att för handeln som helhet små förändringar inträffat i det kontinuerliga öppethållandet även om på lokala marknader vissa förändringar kan ha varit relativt stora. Totalt sett är det för varuhusen som förändringarna är mera påtagliga. Andelen varuhus med söndagsöppet minskar dock och för augusti 1973 noterades den lägsta nivån sedan affärstidslagen slopades. Vad gäller de handelsanställdas arbetsförhållanden konstaterar nämnden att arbetstiden har minskat för den fast heltidsanställda personalen vid varuhusen. För den fast deltidsanställda personalen däremot har arbetstiden ökat, särskilt under årets fyra första månader. Vad beträffar herr Jadestigs första fråga är det riktigt som herr Jadestig påpekar, att affärstidsnämnden skall anmäla till Kungl. Maj:t förhållanden som tyder på ogynnsamma verkningar av fria affärstider. Nämnden har inte gjort någon sådan anmälan. De rapporter som affärstidsnämnden hittills avgivit omfattar förändringar som inträffat under en 20-månadersperiod. De ger visst underlag för jämförelser i första hand vad gäller variationer i det kontinuerliga öppethållandet. Perioden är dock för kort för att utvisa mera bestående förändringar i utvecklingen av den typ herr Jadestig frågar efter. Nämndens fortsatta undersökningar av följderna av fria affärstider måste därför avvaktas innan någon samlad bedömning kan göras av de erfarenheter som slopandet av affärstidslagen givit.

Herr talman! Statsrådet sade för en stund sedan att timmen är sen, och jag kom då att tänka på Karlfeldts ord: ”Intet är som väntanstider, vårflodsveckor, knoppningstider.” När jag åkte hit i dag på morgonen Nr 151 drömde jag inte om att jag skulle stå i talarstolen kl. 23.00. Måndagen den Jag ber emellertid att få tacka statsrådet för svaret. Statsrådet har 10 decemiber 1973 svarat på liknande frågor såväl den 15 som den 29 november i år med anledning av då ställda enkla frågor. Jag har tagit del av de debatter som då fördes och förstår att det är svårt att komma med några direkta nyheter i dag. Min interpellation ställdes också vid ungefär samma tid som de enkla frågorna. Av svaret på min första fråga framgår klart att ledamöterna i affärstidsnämnden inte har funnit verkningarna av de fria affärstiderna så ogynnsamma att de ansett sig skyldiga att göra någon anmälan till Kungl. Maj:t. Frågan om de fria affärstiderna är dock alltjämt av stort intresse för vissa konsumentgrupper och naturligtvis för de anställda inom branschen. Många uttalanden har gjorts av folkrörelser i Sverige, från skilda orter och landsdelar. I min vistelsekommun är man speciellt aktiv på området, vilket ju är bekant. Jag har tagit del av de många uttalandena från fackliga centralorganisationer, politiska organisationer och ideella organisationer. Senast såg jag i den kristna socialdemokratiska tidningen Broderskap, som har utkommit i dagarna, ett uttalande från en broderskapsgrupp i Skövde, där man formulerade sin mening från en kristen, social, humanistisk grundsyn. Jag hoppas att de uttalanden som har kommit till nämnden — och jag vet att även statsrådet har fått sig dem tillsända — inte hamnar i någon formell papperskorg. Jag tycker att de visar en meningsfylld attityd hos stora delar av våra uppdragsgivare. På min andra fråga blev svaret att affärstidsnämndens undersökningar till dags dato ger för litet underlag för en samlad bedömning. Jag har stor förståelse för statsrådets svar och för hans tvekan. Personligen anser jag att affärstidsnämnden, som nu har arbetat i två år och enligt gällande direktiv skall arbeta under en försöksperiod av tre år, alltför ensidigt har följt öppethållandets problematik. Uppdraget var mer väsentligt och mer översiktligt. Det är riktigt att rapport efter rapport, pressmeddelande efter pressmeddelande visar att i handeln som helhet endast mycket små förändringar har inträffat i fråga om det kontinuerliga öppethållandet. Men det faktum som oroar oss alla är att söndagsöppethållandet i dag inte endast är ett storstadsfenomen, utan att det har trängt långt ned till små orter i vårt land. Det utnyttjas, som jag ser det, i hög grad som ett konkurrensmedel. Det var ändå inte meningen när man tog bort den gamla lagstiftningen. Vad jag saknat till dags dato, då två tredjedelar av försöksperioden är förbrukad, är redovisningar av vilka följder den fria affärstiden medfört för handelns strukturomvandling. Finns det belägg för att den varit ett hinder för de små enheterna och endast till fördel för de stora varuhuskedjorna? Så vill jag uppfatta det. Har prisnivån påverkats av det ökade öppethållandet? Inte minst påverkas naturligtvis personalens anställningsförhållanden. Det framgick av statsrådets svar, och många har tidigare påtalat, att det är främst affärshuskedjorna som använder de fria affärstiderna som ett konkurrensmedel. Påverkar inte detta prisnivån? Där saknar jag faktiskt affärstidsnämndens kommentarer och undersökningar. Jag har också en känsla av att man använder personalen som en buffert och inför korttidsoch deltidsarbete på ett sätt som inte gärna kan accepteras. Även här saknar jag affärstidsnämndens grundsyn. Det finns sålunda många frågeställningar som måste klargöras inom affärstidsnämndens direktiv. Man kan tycka att det redan i dag borde ha gått att få fram några utredningsresultat. Vi har att förvänta ytterligare en undersökning inom den närmaste veckan. Jag har försökt, över riksdagens upplysningstjänst, att få ta del av dessa uppgifter i förskott men det har varit ogörligt. Jag vill också passa på att beklaga att man på de stora varuhuskedjorna inte varit mer lyhörd för personalens krav att ha stängt t.ex. juloch nyårsafton. Detta har skärpt de handelsanställdas inställning, och många konsumenters grundsyn har ändrats, De tycker att det kanske ändock är angeläget att ställa krav på en lagstiftning. Det gäller inte enbart att införa den provisoriska lagen, som inte förlängdes, den hade alltför många brister. Jag anser personligen att den hade överlevat sin tid. Man talar i dag om att vi måste spara på varmvatten, elström etc. Vår oljesituation är sådan att vi måste spara på energi. Vore det inte skäl för handelns företrädare att medverka till besparingar nu genom att ha stängt såväl de stora helgerna som söndagarna? Nog finns det skäl till en sådan rekommendation. Låt mig få ställa en fråga i alla fall, trots att timmen är sen: Tror statsrådet att affärstidsnämnden kommer fram med ett allsidigt material? Att det saknas framgick som ett svar på min interpellation. Blir det möjligt att inom treårsperiodens ram och i god tid få fram en samlad bedömning av de erfarenheter man fått genom slopandet av affärstidslagen? Är det verkligen så illa att vi måste räkna med en förlängd prövotid, efter de tre åren, innan vi kan föra en realdiskussion?
Herr talman! Jag kan säga till herr Jadestig att han inte skall vara orolig. Alla skrivelser i affärstidsfrågan som kommer till handelsdepartementet är ställda till mig personligen från fackliga organisationer, andra organisationer och enskilda personer. De översänds regelmässigt till affärstidsnämnden sedan vi har tagit en kopia av dem på handelsdepartementet. När det gäller affärstidsnämndens olika undersökningar förstår jag att herr Jadestig börjar bli otålig. Man borde kunna få fram mera resultat, tycker han. Men, jag vill vädja om en viss förståelse för svårigheterna att åstadkomma undersökningsresultat som är tillräckligt tillförlitliga för att vi skall få den allsidiga bedömning som herr Jadestig med rätta efterlyser. Handelsanställdas förbund har utmärkta möjligheter att följa de anställdas arbetsförhållanden och villkor samt till nämnden redovisa alla gjorda erfarenheter. Jag vet också att så sker. Man behöver inte hysa någon rädsla för att materialet inte skall vara fullständigt och fullgott. En undersökning görs också av effekterna på priserna av fria affärstider, framför allt söndagsöppet. Jag har bara sett några mycket preliminära resultat, som var så preliminära att man inte vågar åberopa dem. Insamlandet av material fortsätter, och jag tror att vi kan få en Nr 151 hygglig redovisning av tänkbara konsekvenser av fria affärstider. Måndagen den Strukturomvandlingen inom handeln innebär däremot ett principiellt 10 december 1973 och praktiskt problem, som är mycket svårt att lösa. Man skall från allt annat som sker i vårt samhälle när det gäller utvecklingen på distributionsområdet renodla effekterna av fria affärstider på en mycket komplicerad process. Jag vet att nämnden arbetar också med den uppgiften, men där vågar jag inte på nämndens vägnar utlova så väldigt exakta och precisa resultat. Den gör alltså ett försök. Mitt svar på herr Jadestigs fråga om det allsidiga materialet är, att jag tror att nämnden gör alla de ansträngningar som är möjliga inom ramen för den period inom vilken den har att arbeta för att vi skall få det önskvärda underlaget för en samlad bedömning. Slutligen kan jag berätta för herr Jadestig att affärstidsnämndens nästa rapport justeras, enligt vad jag har blivit upplyst om, den 20 december. Samma dag blir den väl också offentlig.
Herr talman! Jag ber att få tacka för denna kompletterande information. Jag hoppas att alla de människor som engagerar sig i detta får del av materialet. Det kommer naturligtvis att skapa en ny debatt. Jag ber, herr talman, att få önska talmannen, statsrådet och tjänstgörande personal god natt.

Herr talman! Det förslag som riksdagen nu kommer att anta om lagstiftning om anställningsskydd och vissa anställningsfrämjande åtgärder har föregåtts av en livlig debatt. En del av den kritik som riktats mot förslaget från framför allt företagarhåll grundar sig i huvudsak på två skäl. För det första tändes debatten när utredningen lade fram sitt förslag. Till viss del har argumenten från den debatten hängt kvar även efter det att propositionen lagts. Jag vill uttala vår tillfredsställelse över att en del starkt kritiserade förslag i utredningen rättats till i det förslag som nu föreläggs riksdagen. Flera klara förbättringar har gjorts i propositionen. Vi har vidare — jag vill understryka det — i samarbete i utskottet enligt min mening enats om ytterligare förbättringar. För det andra har kritiken, framför allt från företagarhåll, varit hård av det skälet att de ekonomiska konsekvenserna för företagen inte helt klarlagts. Jag återkommer till detta. Från folkpartiets sida ser vi det framlagda förslaget som en framgång. Redan 1957 väcktes den första folkpartimotionen i detta ärende i riksdagen, och 1962 krävde bl.a. fru Nettelbrandt en utredning i syfte att lagstiftningsvägen bereda anställda skydd mot obefogade uppsägningar. Att vi mot den bakgrunden hälsar lagförslaget med tillfredsställelse innebär dock inte att alla detaljer kan godtas eller att vi avhänder oss rätten att komma med kompletteringsförslag. Vi har också gjort det på vissa punkter. Självfallet löser en sådan här lag inte alla problem i trygghetshänseende. Den är bara en faktor vid sidan av andra faktorer som måhända — det gäller i varje fall vissa av dem — är betydelsefullare för de anställda som grupp betraktad. En mycket betydelsefull aspekt har emellertid lagstiftningen: Den stärker den enskilde arbetstagarens rättstrygghet. Andra faktorer av stor betydelse för anställningstryggheten är hur den ekonomiska politiken förs i stort och att vi har ett företagsvänligt klimat. Betydelsefulla är också de speciella insatser som görs inom vissa branscher. Vi minns insatserna för glasindustrin, för TEKO-industrin och liknande. De arbetsmarknadspolitiska och även de regionalpolitiska insatserna har stor betydelse ur trygghetssynpunkt. Vi har trygghetsanordningar som parterna på arbetsmarknaden kommer överens om. Beträffande dem vill jag peka på de överenskommelser som träffats på tjänstemannasidan och som utförligt redovisades i senaste numret av tidningen Arbetsgivaren, nr 41 a. En annan åtgärd som är utomordentligt betydelsefull är utbyggnaden av anpassningsgrupperna. Man har nått vissa resultat genom dessa redan. Det är dock mycket värdefullt att AMS går ut till länsarbetsnämnderna med uppmaningen att de nu på allvar måste ta itu med anpassningsgrupperna och deras arbete. Här finns utan tvivel ett stort outnyttjat område, inte minst inom kommuner och landsting. Jag nämnde tidigare att vi i folkpartiet anser att de ekonomiska konsekvenserna för företagen inte klarlagts. Dessa synpunkter delas också i flera av remissyttrandena över utredningen. I t.ex. SHIO :s remissvar krävs att företagen åtminstone borde ges ”möjlighet till skattemässig kompensation för ökade kostnader och risker. En skattefri garantifond skulle kunna underlätta något för de mindre företagen som är särskilt känsliga för den föreslagna lagen”. Dessa synpunkter överensstämmer helt med folkpartiets krav på trygghetsfonder. De ekonomiska konsekvenserna är framför allt de som följer av de längre uppsägningstiderna. Det betyder i realiteten att företagen åsamkas en latent löneskuld som aktiveras just vid driftsinskränkningar. Det ställer krav på likviditeten och försämrar i viss mån också soliditeten. En fond uppbyggd av vinstmedel och arbetsgivaravgifter skulle kompensera dessa olägenheter och fungera som ett livbälte för företag som är på väg att hamna på djupt vatten. Både departementschefen och utskottets socialdemokrater hänvisar till företagsskatteberedningens arbete. Jag vill med anledning härav påminna om att folkpartiets ledamot i den utredningen, fru Cecilia Nettelbrandt, kort efter det att propositionen offentliggjorts skrev ett brev till utredningens ordförande och föreslog att frågan skulle tas upp till omedelbar behandling. Det heter i brevet: ”Det är viktigt att beredningens syn på möjligheterna att med ändrade beskattningsregler motverka negativa effekter av det aktuella lagförslaget finns tillgänglig när riksdagen behandlar propositionen.

Vi har också i vår reservation enats om att det kan vara ändamålsenligt att snabbt utreda andra alternativ för att ge företagen ekonomiska möjligheter att garantera anställningstrygghet för de anställda. Vad vi gemensamt vill ha sagt är alltså att man redan när lagen träder i kraft bör ha denna viktiga fråga för företagen ordnad. Låt mig knyta an till det som jag inledningsvis sade om enigheten på många punkter i det förslag som nu behandlas. Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att det rått en så bred politisk enighet på de flesta punkter vid utskottsbehandlingen. Vissa betydelsefulla ändringar har det också rått allmän enighet om. Det gäller för det första den ändring som inneburit att en större krets av tjänstemän i ledande ställning förts in under lagen. Det gäller för det andra de rimligare och enhetligare turordningsregler som utarbetats. För det tredje gäller det den föreslagna skyldigheten för arbetsgivaren att, förutom organisation, underrätta enskild arbetstagare 14 dagar i förväg, om uppsägning på grund av personliga förhållanden övervägs. Detsamma gäller så snart arbetsgivare överväger att avskeda en arbetstagare. Vi är självfallet överens om att organisationerna ofta gör en stor insats vid förhandlingar i sådana här sammanhang, men först som sist är det den enskilda arbetstagarens jobb det handlar om. Man bör inte få det intrycket att organisationerna och företagen kan förhandla bakom ryggen på den enskilda arbetaren. En del anställda tillhör inte heller någon fackförening. Det ligger enligt min mening även i fackföreningarnas intresse att den enskilde blir underrättad och får möjlighet att själv överlägga med arbetsgivaren innan denne fattar sitt beslut. Jag är glad att kunna konstatera att alla i utskottet står bakom denna ändring i propositionen. Utskottets ställningstagande innebär också att den enskildes rätt till underrättelse 14 dagar i förväg — och vid avskedande så snart det kan ske — blir absolut och alltså inte kan sättas ur kraft genom avtal. Detsamma gäller för den därmed sammanhängande överläggningsrätten. Till sist vill jag peka på en intressant artikel i A-pressen, som en av våra tidigare riksdagskolleger, Nils Kellgren, har skrivit. Kellgren har där visat hur en lag av den här typen ytterst blir beroende av hur stark viljan att samverka är. Han säger: ”Praktiken kommer att utvisa om lagarna behöver tillämpas enligt bokstaven eller om arbetsmarknadsparterna inom lagens ram finner utrymme för tillämpningar som blir både smidiga och ändamålsenliga.” Inom utskottet har vi också sagt att lagförslaget på flera punkter knappast kan få betecknas som en definitiv lösning.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

Herr talman! Propositionen 129 med förslag om anställningsskydd m.m. är välkommen. I jämförelse med den i övrigt relativt utvecklade lagstiftningen om trygghet för medborgarna har en mera samlad lagstiftning på detta område dröjt rätt länge i vårt land. Arbetsmarknadens parter har tidigare valt att avtalsvägen lösa också hithörande trygghetsfrågor. Denna väg har emellertid visat sig otillräcklig för att uppnå en i princip jämlik garanti för trygghet i anställningen för alla arbetstagare. Den föreliggande lagstiftningen är inget fullbordat verk. Olika utredningar pågår som redan nästa år väntas leda till ytterligare och kompletterande lagstiftning på arbetsrättens område. Det är tillfredsställande att regeringen nu synes anstränga sig för att få till stånd lagstiftning syftande till bättre trygghet i arbetet för de anställda och utvidgad demokrati på arbetsmarknaden. Centern säger i sitt partiprogram att varje människa har rätt till arbete. Den föreliggande propositionen och inrikesutskottets betänkande ansluter till denna värdering. Genom en laglig rätt till arbete och utvidgad demokrati på arbetsplatserna tror vi inom centern att det är möjligt att vidga förståelsen mellan parterna på arbetsplatserna och i samhället, att förbättra trivseln i arbetet och att öka förutsättningarna för ett meningsfullt arbete för alla. Förslagen i propositionen 129 ser vi på intet sätt som revolutionerande. Man kan säga att de lagligen fastlägger god sed på arbetsmarknaden. Lagen är värdefull också därigenom att alla kategorier av anställda i princip får likställighet och lagfäst rätt till arbete, bl.a. genom lagligt skydd mot obefogade uppsägningar. Denna lag omfattar naturligt nog endast dem som är anställda och varit det under viss tid. Den berör inte de arbetslösa i annat avseende än vid återanställning. Lagen skapar inga nya arbetsplatser när dessa behövs. Tryggheten i arbetet ligger också i att det förs en näringspolitik och en ekonomisk politik som ger full sysselsättning och regional balans i vårt land. I detta avseende har regeringens politik varit mindre lyckad. Det är emellertid en annan sida av samma trygghetskomplex för människorna som inte skall diskuteras i det här sammanhanget. Det finns ändå anledning att erinra om detta förhållande därför att lagen inte hindrar att anställda i vissa fall måste lämna sina arbeten, t.ex. vid arbetsbrist eller ibland vid s.k. strukturförändringar. Lagen medför ett skydd mot obefogade uppsägningar och ger rätt till förtur vid återanställning och lön under uppsägningstiden. Särskilda skyddsregler hjälper äldre och handikappade. Det är bra. På en punkt vill emellertid inte socialdemokraterna vara med. När det gäller att förstärka den äldre arbetskraftens ställning på arbetsmarknaden har centern sedan många år föreslagit att man skall överväga att befria denna arbetskraft från ATP-avgifter och fördela den totala summan av dessa avgifter på de yngre grupperna. Detta skulle onekligen hjälpa de äldre. Socialdemokraterna har alltid avvisat denna tanke — även så sent som i förra veckan. Det är beklagligt. Eftersom denna fråga har debatterats så många gånger, och helt nyligen, skall jag nöja mig med att endast yrka bifall till vår reservation under den här punkten. Jag vill understryka vad utskottet enigt uttalar, nämligen att den nu aktuella lagstiftningen innebär att näringslivet i vissa avseenden får ta på sig större ansvar. Företagen måste mot denna bakgrund mer än förut planera sin personalpolitik. Det synes inte vara möjligt att lösa sysselsättningsproblemen för de i dag mest utsatta grupperna på arbetsmarknaden på annat sätt än genom att näringslivet självt ger plats åt dem i större utsträckning. Problemet är naturligtvis lättare att lösa om det totalt finns tillräckligt många efterfrågade arbetsplatser. Betänkandet redovisar 22 reservationer, varav vpk står för 12, moderaterna för 5, centern, folkpartiet och moderaterna gemensamt för 4 och socialdemokraterna för en. Trots de många reservationerna råder det mellan partierna, möjligen med undantag för vpk, en bred politisk uppslutning kring de grundläggande och principiella riktlinjerna. Det är mycket värdefullt för vårt samhälle. Jag vill gärna understryka detta. De reservationer som vi från centern har undertecknat syftar väsentligen till att skapa förutsättningar för större trygghet i arbetet. Jag tror för min del att såväl arbetstagarna som arbetsgivarna kommer att efterleva dessa lagar på ett föredömligt sätt. Erfarenheten från äldrelagarna tyder på det. Mot den bakgrunden finns det inte enligt vår mening anledning att införa fängelsestraff för ohörsamhet och överträdelse av förordningen om arbetsförmedlingstvång, som Kungl. Maj:t och utskottsmajoriteten förordar. Denna fråga tas upp i reservationen 20. En nackdel med de lagregler som nu föreslås är att de förefaller vara mycket invecklade och svåra att tränga in i för gemene man. Viss osäkerhet och vissa missförstånd kan till en början uppstå, tills praxis hunnit utbildas. Det vore därför önskvärt med en mera lättillgänglig lagstiftning och ett enklare system. Det är vår förhoppning att man i framtiden tillvaratar alla möjligheter till förenklingar av lagstiftningen i detta avseende. Genom det i lagen fastlagda samrådsoch överläggningsförfarandet bör åtskilliga problem kunna lösas i tid och i samförstånd. I centerns partimotion har pekats på samrådsgruppernas viktiga uppgift, som under utskottsbehandlingen bekräftats av generaldirektör Rehnberg i arbetsmarknadsstyrelsen. Centern har pekat på att denna verksamhet snarast bör utvidgas till att omfatta även de mindre företagen. Utskottet har uttalat sig positivt om detta. Ett särskilt svårlöst problem synes vara att allt fler människor får psykiska handikapp som försvårar för dem att utstå påfrestningarna i arbetet. Den här frågan måste ägnas ännu större uppmärksamhet. I några motioner, bl.a. från centern, har pekats på att den företagsledande personalen är undantagen från lagens skydd. Utskottet har utförligt belyst frågan i betänkandet. I anledning av motionerna har propositionens skrivning kompletterats, så att begreppet företagsledande personal getts en snävare innebörd än i propositionen såväl på det enskilda som på det offentliga området. Utan att man behöver göra någon ändring i Kungl. Maj:ts lagförslag bör genom utskottets skrivning lagtillämpningen kunna bli tillfredsställande mot bakgrund av den reella situationen. Som utskottet enhälligt uttalar i början av betänkandet innebär lagarna om anställningstrygghet att näringslivet måste påta sig större ekonomiskt ansvar. Förlängning av uppsägningstiden och lön vid uppsägning och permittering kommer otvivelaktigt att medföra en ökad ekonomisk belastning för företagen i form av en latent skuld. Om syftet med lagen skall kunna uppfyllas måste företagen även i tider med ekonomiska svårigheter ha möjligheter att garantera anställningstryggheten. Utan att överdriva riskerna härvidlag kan man säga att det är en fråga som det inte går att komma förbi. Utskottets majoritet pekar på att erfarenheten hittills av äldrelagarna inte ger anledning till oro. Erfarenheten av dessa lagar är emellertid alltför kortvarig för att lagarna skall kunna åberopas som ett bevis i detta avseende. Dessutom kommer den nya lagen att omfatta i princip alla anställda och kan därigenom hos enskilda företag få en betydande effekt. Enligt vad som upplysts under utskottsbehandlingen har vissa banker redan uppmanat sina lokalkontor att beakta ålderssammansättningen i företag vid kreditvärdighetsbedömningen. Som framgår av motionerna kan denna trygghet för arbetstagarna åstadkommas genom någon form av försäkringssystem, genom fondavsättningar inom företagen eller genom avsättningar till självständiga stiftelser under gemensam förvaltning av arbetsgivare och arbetstagare. Vi reservanter anser det mycket viktigt att syftet med motionerna, nämligen att skapa trygghet för alla anställda i företags skiftande öden, så snart som möjligt tillgodoses. Olika lösningar bör prövas. I centerns partimotion framförs förutom förslag om trygghetsfonder även förslag om någon form av försäkringssystem. Många företag har inte så stora vinster att en betryggande fondavsättning är möjlig i det egna företaget. Det gäller inte minst nystartade företag. Trygghetskraven från de anställda måste även tillgodoses i dessa fall. Ett försäkringssystem med kollektivt ansvar måste naturligtvis utformas så att det får en riktig riskutjämning och så att missbruk elimineras. Från teknisk synpunkt borde de s.k. trygghetsfonderna vara lättast att hantera med sikte på en snar lösning för företag med tillräckliga ekonomiska resurser. Utskottsmajoriteten skjuter tyvärr denna fråga på framtiden — det är otillfredsställande. Enligt reservanternas mening finns det skäl att med det snaraste lösa frågan. Det är angeläget att verkligen ge lagen materiellt innehåll. Företagens stabilitet kan variera från tid till annan — det har vi fått påtagliga bevis för under de senaste åren. Med de skiftande förhållanden som råder i näringslivet finns det anledning undersöka vilka former som passar bäst för att skapa erforderlig trygghet i det här avseendet. I fråga om §32 har socialdemokraterna hamnat i minoritet i utskottet. Utskottet har enhälligt beslutat komplettera propositionen när det gäller varselsystemet med en bestämmelse om skyldighet för arbetsgivare att samtidigt som han varslar organisation underrätta även den berörde arbetstagaren, om det gäller avskedande eller uppsägning på grund av arbetstagarens personliga förhållanden. Vi är också eniga i utskottet om att varsel skall lämnas till organisation eller organisationer som står i kollektivavtalsförhållande till arbetsgivaren. Att lämna varsel till andra organisationer skulle bl.a. av praktiska skäl vara svårt att genomföra. När det gäller rätten att överlägga med arbetsgivare föreligger en viss skillnad mellan oss, som står för utskottets skrivning, och socialdemokraterna. Vi anser att den enskilde arbetstagaren skall ha rätt att företrädas av den organisation han tillhör. Detta gäller i fall där grunden för uppsägningen är av personlig art lika väl som i fall av uppsägning eller permittering på grund av arbetsbrist eller vid återintagning efter permittering eller återanställning. Enligt vår mening är det naturligt att avtalsslutande organisation har överläggningsrätt, men det är också naturligt att annan organisation, som arbetstagarna vill bli företrädda av, får sådan rätt. Den enskildes integritet och hans rätt att själv välja organisation måste samhället ta hänsyn till och respektera. Vi har ju också fri organisationsrätt i vårt land, och den tror jag att alla partier anser det angeläget att slå vakt om. Jag ser detta som en odiskutabel mänsklig rättighet i ett fritt samhälle. Logiken leder då enligt vår mening till att individen också bör ha rätt att utnyttja sin organisation för att t.ex. klara ut krångliga lagbestämmelser inför sin arbetsgivare, även om inte kollektivavtal finns mellan deras respektive organisationer. Den rätten kan enligt vårt förslag inte sättas ur kraft genom avtal. Herr talman!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

Herr talman! Lagfäst anställningstrygghet var ett stort socialdemokratiskt slagnummer i årets valrörelse. Nu har vallöftet blivit lag, utropar man i en nyligen utkommen propagandaskrift. Man säger vidare: Principen om den anställdes rätt till sin arbetsplats slås fast. Men stämmer det med verkligheten? Betyder ett godkännande av det lagförslag som nu behandlas av Sveriges riksdag att Sveriges lönearbetare får lagfäst anställningstrygghet och att principen om den anställdes rätt till sin arbetplats slås fast? Svaret på de frågorna måste bli ett obetingat nej. I vpks partimotion nr 2030 har vi på flera punkter starkt kritiserat lagförslaget. Vi har också ställt väsentliga ändringsyrkanden. För oss står det helt klart att det inte är möjligt att skapa full trygghet i anställningen för lönearbetarna under det kapitalistiska samhällssystem som för närvarande härskar i Sverige. Men kapitalets makt kan väsentligen beskäras genom lagstiftning, det anser vi står utom allt tvivel. Den svenske arbetaren hade säkerligen väntat sig en sådan lagstiftning. Men tyvärr blir det fortsatt väntan. Jag skall börja med anställningsskyddet, som i huvudsak regleras i paragraferna 7 och 18 i propositionens förslag till lag om anställningsskydd.

Listan som arbetsköparna kan åberopa är omfattande. Enligt regeringsförslaget anses bl.a. att samarbetssvårigheter med arbetsgivaren eller med arbetskamrater skall vara nog för uppsägning. Vidare räknas upp olovlig utevaro, ordervägran, olämpligt uppträdande — onykterhet i tjänst kan också i vissa fall vara saklig grund för uppsägning. Man går till och med så långt att ålder och sjukdom, som medför väsentligt nedsatt arbetsförmåga, skall kunna ligga till grund för uppsägning.

Vidare sägs att deltagande i lagoch avtalsstridig konflikt kan utgöra saklig grund för uppsägning — i kvalificerade fall även omedelbart avsked. Det sistnämnda skall avse dem som agiterat för eller spelat en framträdande roll i en s.k. olovlig eller avtalsstridig strejk. Den sistnämnda anvisningen är kanske den mest anmärkningsvärda och för arbetarna det allvarligaste — och kanske den största eftergiften från socialdemokratiskt håll till arbetsköparna.

Det är för övrigt också första gången som en socialdemokratisk regering lägger fram ett förslag som ger arbetsköparna laglig rätt att avskeda arbetare som deltar i strejk. Kollektivavtalslagen och lagen om arbetsdomstol genomdrevs av en borgerlig regering 1928. Detta skedde mot den samlade arbetarrörelsens starka protester. Då deltog den socialdemokratiska rörelsen aktivt i proteststormen mot klasslagarnas införande. I dag lägger den socialdemokratiska regeringen fram lagförslag som innebär en vidareutveckling av klasslagstiftningen. Det alltmer utvecklade klassamarbetet — och den eftergiftspolitik som förs från den socialdemokratiska regeringen leder helt logiskt till sådana ställningstaganden. I stället för att välja klasskampens väg har man valt klassamarbetets. Eftergifterna till kapitalet måste därför fortsätta. Lagstiftningen kommer också att återspegla detta. Det framgår också av det lagförslag som riksdagen i dag har att ta ställning till. Utskottsmajoriteten har inte på några väsentliga punkter ändrat på propositionens innehåll beträffande anställningsskyddet.

Jag vill således understryka att vänsterpartiet kommunisterna klart deklarerar att deltagande i strejk, vare sig lovlig eller olovlig, aldrig får ligga till grund för en uppsägning eller ett avsked. Detsamma gäller de övriga punkter som anförts under begreppet ”saklig grund”. Jag yrkar således bifall till reservationerna 5, 6 och 7. För att ge den lokala fackföreningen möjlighet att ingripa mot uppsägningar och avskedanden har vänsterpartiet kommunisterna i partimotionen krävt att de lokala fackliga organisationerna alltid skall underrättas härom för att förhindra uppsägningar och avskedanden i smyg. Det förekommer nämligen i dag att arbetare kallas till arbetsköparen och i all tysthet övertalas att godkänna en uppsägning på grunder som han eller hon inte borde ha godtagit. Vårt yrkande om att fackföreningen alltid skall kunna lägga in sitt veto mot arbetsköparna möjliggörs genom de ändringar vi föreslagit i 10 § och 20 § i förslaget till lag om anställningsskydd. Jag yrkar därför bifall till reservationen 8. När det gäller bedömningen av huruvida saklig grund vid uppsägning eller avsked föreligger regleras detta i 34 8 och 35 §. Där ges i princip den uppsagde eller avskedade rätt att behålla sin anställning tills domstol har avgjort sakligheten i arbetsköparens åtgärder, men vissa undantag görs givetvis också här. Detta låter nog bra, men fortsätter man längre ned i lagtexten till 39 §, blir bilden något annorlunda. I denna paragraf medges att arbetsköparna inte behöver följa domstols beslut. Det står nämligen: ”Åsidosätter arbetsgivare domstols förklaring om ogiltighet av uppsägning eller avsked, skall anställningsförhållandet anses upplöst.” Vad som händer är bara att arbetsköparen tvingas att betala en viss summa pengar till den uppsagde eller avskedade, som varierar beroende på arbetstagarens ålder och anställningstid. Det finns således möjlighet att avskeda och vidtaga uppsägningar utan att någon grund föreligger. En hel fackföreningsstyrelse kan prissättas av en arbetsköpare och sägas upp utan att saklig grund föreligger, bara denne arbetsköpare är beredd att betala priset. Osökt kommer man tillbaka till frågeställningen: Vari ligger anställningstryggheten? Är den verkligen lagfäst? Var i lagen kan man läsa ut att principen om den anställdes rätt till sin arbetsplats slås fast? Nej, det är väl snarare så att lagen spikar det jag tidigare nämnde, nämligen arbetsköparens rätt att avskeda enligt den gamla § 32 i SAF: stadgar bara med det tillägget att skadestånd skall utgå. Sådant skadestånd kunde också utdömas tidigare av arbetsmarknadsnämnd, dock inte till den storlek som kommer att gälla i nuläget. Men någon väsentlig skillnad innebär inte den nya lagen på den punkten. Det är bara summan pengar som kommer att skilja. Det bör också nämnas i detta sammanhang att herr Geijer i Stockholm anser regeringens förslag på denna punkt alltför förmånligt för arbetsköparna, och i anledning härav har han i sin motion föreslagit en skärpning. Utskottet har till stor del tillmötesgått herr Geijer. I reservationen 15 har moderater, centerpartister och folkpartister reserverat sig och yrkat att skadestånd då arbetsgivaren åsidosätter domstols dom skall utgå enligt 39 § i propositionens lagförslag. Bara det säger väl allt om regeringsförslaget. Det förslag som regeringen från begynnelsen har framlagt blir således en samlande borgerlig reservation. Naturligtvis har beloppets storlek i fråga om skadestånd endast marginell betydelse. I reservationen 16 har vänsterpartiet kommunisterna tagit upp rättegångsförfarandet. Enligt 42 § i lagförslaget kan rättsprövningen ske på tre olika sätt. I fråga om oorganiserade arbetare föreslås att mål prövas av allmän domstol, och där föreligger således överklagningsrätt. För övrigt, och det gäller således de flesta fallen, skall prövning ske av arbetsdomstolen, och här förekommer ingen överklagningsrätt. Dessutom kan det avtalas om att tvist skall lösas av skiljemän. Vänsterpartiet kommunisterna har begärt att rättsförfarandet skall bli enhetligt. Vi anser att riktlinjerna i ett av oss begärt nytt förslag till rättegångsbestämmelser bör vara att mål enligt lagen om anställningsskydd skall anhängiggöras av domstol på den ort inom det län där arbetaren är bosatt. Käranden skall alltid själv ha rätt att välja ombud för förande av talan. Rättegången skall vara kostnadsfri för arbetaren, och utslag i första instans skall alltid kunna överklagas. Det är rimligt att arbetare alltid skall kunna få rättslig prövning av de frågor som det här rör sig om. Ekonomiska skäl får inte på något sätt inverka på huruvida rättslig prövning skall bli av eller inte. De riktlinjer som vänsterpartiet kommunisterna har dragit upp för rättsförfarandet ger arbetarna möjlighet att alltid kräva rättslig prövning. Vi har ansett att skiljemannaförfarandet bör uteslutas. Det kan inte vara tillrådligt att låta skiljemän avgöra huruvida arbetsköparens åtgärder är sakligt grundade eller ej. Skiljemän tillsätts vanligen genom att parterna utser två skiljemän vardera, och dessa fyra skall sedan försöka att enas om en femte skiljeman, som skall vara opartisk ordförande. Kan man inte enas om den femte opartiske skiljemannen finns regler införda i kollektivavtal som bestämmer att viss myndighetsperson är skyldig att åta sig uppdraget. Som exempel härpå kan nämnas att det i Göteborg finns föreskrivet i vissa avtal att budet först måste gå till borgmästaren. Han har dock möjlighet att avsäga sig uppdraget, men då är överexekutorn skyldig att åta sig uppdraget. Överexekutorn i Göteborg skall således vara den som i vissa fall skall ha avgörandet i sin hand. I andra kollektivavtal — också det gäller Göteborgsområdet — föreskrivs att socialstyrelsens ordförande har att utse opartisk ordförande, och skiljemäns beslut kan inte heller överklagas. Samma förhållande föreligger i fråga om arbetsdomstolens utslag. Nackdelarna med att arbetsdomstolen skall handlägga mål i fråga om den nu föreslagna lagen är att domstolen har sitt säte i Stockholm. Den som vill föra talan måste således inställa sig i Stockholm. För en arbetare betyder det stora ekonomiska utlägg i förlorad arbetsinkomst, resekostnader och uppehälle under rättegången. Det är därför väl motiverat att mål i anledning av denna lag anhängiggörs vid domstol på den ort och inom det län där arbetaren är bosatt. Arbetsdomstolen betraktas dessutom av större delen av arbetarklassen som en klassdomstol, som i alla — för arbetarna väsentliga — frågor dömer till arbetsköparnas favör. Även om vi som kommunister inte förväntar oss rättvisa åt arbetarna av det borgerliga samhällets domstolsväsende, så sätter vi än mindre förhoppningar till arbetsdomstolen. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservationen 16. I propositionen sägs också att lagen bör gälla lika för alla. Men redan i lagens första paragraf gör man ett allvarligt avsteg från denna målsättning. Här undantas i p. 4 i nämnda paragraf arbetare som anvisats beredskapsarbete eller arkivarbete och de som anvisats arbete i verkstad inom arbetsvården etc. Dessa grupper skall enligt regeringen inte omfattas av lagen. Det rör sig här om de arbetare som slagits ut från arbetslivet och som samhället på ett eller annat sätt måste ta sig an. Det kapitalistiska produktionssystemet för också med sig — genom allt högre ställda effektivitetskrav på arbetarna — att allt fler slås ut och att skaran av här nämnda arbetare ständigt kommer att växa. Utskottsmajoriteten hänvisar till att det här är fråga om arbetare som snabbt skall kunna komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Men så fungerar det inte i praktiken, även om tanken varit denna från början. Det är snarare så att nästan allt arkivarbete blir fast arbete för dem som hamnat där. Jag känner till arkivarbetare som sysslat med arkivarbete i nära tio år. Samma är förhållandet med det skyddade arbetet. Ytterst få kommer ut i den öppna arbetsmarknaden. Många förblir AMS-jobbare utan att kunna konkurrera på den öppna marknaden. För dessa arbetarkategorier är lagfäst anställningsskydd minst lika viktigt som för andra arbetare, förutsatt att lagstiftningen får den utformning vänsterpartiet kommunisterna föreslagit. Utskottsmajoritetens motivering för att avslå vänsterpartiet kommunisternas motionsyrkande i denna del är — med hänvisning till det jag nu anfört — ytterst svag. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 1 och 2. Ett annat viktigt steg från principen att lagen skall vara lika för alla är bestämmelserna i 11 8 beträffande uppsägningstidens längd. Regeringen har gjort en gradering efter den anställdes ålder och kommit fram till ett förslag med varierande uppsägningstider från en till sex månader. Från kommunistiskt håll anser vi det inte motiverat att sätta de yngre arbetarna i en sämre ställning gentemot dem som uppnått viss ålder. Vänsterpartiet kommunisterna har därför föreslagit att en minsta uppsägningstid av sex månader skall gälla för alla arbetare som har mer än kortvarig anställning. Utan någon närmare motivering avslår utskottsmajoriteten vårt yrkande på denna punkt. Man säger: ”Enligt utskottet innebär de i propositionen föreslagna reglerna en rimlig avvägning mellan olika intressen och utskottet avstyrker därför motionen i förevarande del.” Vilka olika intressen som finns talar man inte om. En sak står säkerligen klar för varje arbetare: Mellan dem finns inga olika intressen i fråga om uppsägningstidens längd. Säkerligen anser varje arbetare att lika bestämmelser för alla är att eftersträva. Intresset av att ha olika uppsägningstider är således ett arbetsköparintresse, som utskottsmajoriteten har ansett skall tillgodoses. Jag yrkar därför bifall till reservationen §; De övriga reservationerna från kommunistiskt håll kommer att beröras av min partikamrat vid ett senare tillfälle. Jag vill redan nu yrka bifall till samtliga våra reservationer, nämligen reservationerna 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18 och 19. Till sist, herr talman, vill jag bara med några ord beröra den samlade borgerliga reservationen i anledning av påföljd vid överträdelse av förordnandet om arbetsförmedlingstvång — med andra ord reservationen 20, som det från borgerligt håll har yrkats bifall till. Här har man yrkat att fängelsestraffet skall strykas. Det är i och för sig inte så underligt att de som företräder arbetsköparna för fram den meningen att direktörerna inte skall straffas med fängelse för sina brott mot lagen. Däremot är man beredd att gå med på bötesstraff. Pengar finns ju. Man föreslår således en ändring i lagförslaget, som — därest den skulle bli riksdagens beslut — befriar arbetsköparna från fängelsestraff. I nästa lagparagraf — dvs. 21 § sägs följande: ”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot tystnadsplikt enligt 16 § dömes till böter eller fängelse i högst ett år.” Varför har man inte uppmärksammat detta? Varför har man inte yrkat att alla fängelsestraff skall utmönstras ur lagförslaget? Beror det på att den sistnämnda paragrafen bara kan drabba tjänstemän och arbetare? Att moderaterna har den grundsynen att direktörerna skall gå fria men att arbetare och tjänstemän skall kunna dömas till fängelse, har jag full förståelse för, men jag vill fråga speciellt folkpartisterna, om det verkligen kan vara förenligt med en liberal livsåskådning att här göra skillnad. Centerpartiets ställningstagande i sådana frågor är ganska intressant. För någon tid sedan hävdade en ledande centerpartist i denna kammare att centern är Sveriges andra arbetarparti i storleksordning. I konsekvens härmed borde centern naturligtvis också tala för lönearbetarna, om man nu skall uppfylla det man självt har utnämnt sig till. Då uppstår osökt frågan: Hur företräder nu centerpartiet det man säger sig vilja företräda? Ett exempel kan ges som med all tydlighet visar vad centern egentligen går för. Då får vi gå tillbaka i tiden, men inte så långt. Jag skall nämna stuveriarbetarstrejken i Ådalen 1971. I en kritisk situation framträdde dåvarande centerledaren och ville bilda en strejkbrytarorganisation för att stoppa den kamp som arbetarna förde för att få kompensation för den reallönesänkning på sju procent som de fått vidkännas. Då var centerledaren beredd att bilda en strejkbrytarorganisation. Hade inte Transportarbetareförbundet med stuveriarbetarna i spetsen bromsat detta, hade centerns strävanden säkerligen givit resultat. Det kan utgöra en varnagel för alla de vilseledda jobbare som i senaste valet röstade med centern. Så uppträder centern när det verkligen gäller att företräda arbetarna.